Herr talman! Jag beklagar att herr Gustafsson i Uddevalla inte ville svara på vilken myndighet som har det fulla rationaliseringsansvaret när man inrättar detta nya verk. Herr Gustafsson har sagt att försvarsmaktens omslutning gör att det just där behövs ett speciellt rationaliseringsverk. Är det hela skälet till att man inrättar detta verk? Man frågar sig: Är det bara inom försvarets område som det behövs ett speciellt verk som sysslar med strukturrationalisering? Vad menar man med strukturrationalisering? Innebär det att rationaliseringsorganet skall göra ingrepp i den löpande verksamheten eller i långtidsplaneringen? Vad blir då kvar av överbefälhavarens skyldighet och ansvar enligt 1961 års försvarsbeslut? Raserar man inte det ledningsorgan för försvaret som man efter ingående utredningar nyligen har infört?

Herr talman! Beträffande ansvarsfördelningen har jag väl nämnt — och det framgår också av propositionen och utskottsutlåtandet — att den mera interna rationaliseringsverksamheten = ankommer på myndigheten, under det att de mera omfattande uppgifterna skall ligga på det nya verket direkt under Kungl. Maj:t. Herr Petersson frågade vad som menas med strukturrationalisering. Det äger ju för närvarande rum rätt stora organisatoriska förändringar inom försvaret. Hittills har det t.ex. föreslagits att det och det förbandet skall dras in, men vad man önskar är en mer samlad och framåtsyftande lösning som tar hänsyn till alla faktorer i sammanhanget. Den militära planeringen skall givetvis fortfarande åvila överbefälhavaren i enlighet med hans instruktioner. Dessutom framgår det med all önskvärd tydlighet i propositionen, understruket i utskottsutlåtandet, att det inte får finnas några vattentäta skott mellan rationaliseringsverket och myndigheterna, utan verksamheten skall kunna äga rum i full samverkan, en samverkan som också skall gälla statskontoret.

Herr talman! Eftersom av statsutskottets 30 ledamöter 24 står bakom utskottets förslag tycker jag att det finns anledning att säga några ord utöver vad som yttrats av utskottets talesman Gunnar Gustafsson i Uddevalla. I allt väsentligt vill jag ansluta mig till hans synpunkter i ämnet. Jag ställer mig emellertid något undrande till varför en så administrativ fråga förorsakar så livlig debatt i riks dagen. Vi har dock redan nu den militära enheten inom statskontoret och i stort sett är det denna som på statskontorets tillstyrkan föreslås flyttad från statskontoret för att bli ett självständigt verk. Efter grundliga undersökningar — meningarna har visserligen brutits i samband med remissbehandlingen men problemet har ändock djupgående penetrerats med tanke på dess begränsade omfattning — har man i alla fall funnit att det är lämpligt att det blir ett självständigt verk. När man på det militärt ansvariga hållet är ense om att det fortgående skall bedrivas en rationaliseringsverksamhet — jag tror man också sagt sig gå med på en intensiv sådan — är det litet svårt att fatta att den här förändringen t.o.m. kan uppfattas som ett angrepp på ÖB-institutionen. Herr Oskarson frågade exempelvis om detta är början till en utveckling mot civil ÖB. I andra sammanhang skulle man säga att debatten är så egendomlig att någonting annat kanske ligger bakom denna reaktion än den sakliga kritik som alltid kan finnas, då meningarna bryts i en fråga. Jag har fäst mig vid, liksom säkert många andra, att statskontoret ändrat uppfattning.

Just denna förändrade hållning från statskontorets sida är ett av de starkaste skälen för att besluta som utskottet föreslår, nämligen att följa Kungl. Maj:ts proposition. Att den militära rationaliseringsverksamheten är särpräglad framgår därav att det inom statskontoret finns en speciell enhet inrättad för den verksamheten. Därför är det relativt lätt att flytta ut den enheten och av den bilda ett eget organ. Min uppfattning är att vi behöver ett förtroendefullt samarbete mellan det nya rationaliseringsinstitut, som jag förutsätter skall komma till stånd, och de berörda militära myndigheterna, och jag hoppas att man inte på den militära sidan uppfattar ett sådant statsmakternas beslut som ett ohemult ingrepp. Det viktigaste är ändå att få ett samarbete på detta område. På det civila förvaltningsområdet har man inte fört några sådana resonemang som man gjort här. Där har man inte tänkt i lydnadsförhållandebanor och liknande. Man har sagt sig att det viktigaste är rationaliseringsarbetet, inte de former under vilka det bedrives. Formerna tycker jag är av sekundär betydelse i sammanhanget, även om jag inser att den föreslagna förändringen behöver göras för att åstadkomma en ännu mer effektiv verksamhet på detta viktiga område. Slutligen en kommentar till herr Petersson då han sade, att när vi inrättar nya verk tenderar antalet tjänstemän alltid att öka.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

Herr talman! Det är några yttranden som fällts i denna debatt som jag inte kan underlåta att något kommentera. Vi är ju överens om att bedriva en hård rationaliseringsverksamhet, herr Gustafsson i Uddevalla. En sådan behövs, och därom råder inga delade meningar. Där uppfattningarna går isär är det sätt på vilket vi tror att vi uppnår den mest effektiva rationaliseringen. Och det tror vi inom vårt parti att man gör genom att ge nuvarande ordning ökade resurser. Utskottets majo ritet anser emellertid att vi måste inrätta ett nytt rationaliseringsinstitut. Ingen ifrågasätter väl heller regeringens rätt att ge direktiv för den rationaliseringen. Regeringen har sådan rätt. För det behövs inte något nytt verk. Herr Gustafsson i Uddevalla ifrågasatte om de militära myndigheterna verkligen var de rätta instanserna när det gäller rationaliseringen. »Ingen är väl med på att avskaffa sig själv», sade herr Gustafsson. Jag visste inte att det var de ambitionerna som låg bakom förslaget om ett rationaliseringsinstitut, men om avsikten har varit att avskaffa det militära försvaret, så förstår jag varför förslaget har lagts fram. Jag trodde dock att institutet skulle inrättas för att göra försvaret effektivare. Sedan är jag i motsats till herr Gustafsson i Uddevalla övertygad om att militärmyndigheterna har mycket stora rationaliseringsambitioner. Jag vill bara nämna det generalplanearbete som pågår inom praktiskt taget alla förband. Man har där långt avancerade planer både på byggnadsoch utbildningsområdet och på många andra områden. Men pengar för att genomföra rationaliseringsplanerna saknas. Min uppfattning är att det vore bättre att satsa pengarna där än att inrätta ett nytt verk. Sedan bara några ord om statskontorets ändrade uppfattning från tiden för den första utredningen till framläggandet av den senaste promemorian. Statskontoret har ändrat uppfattning. Vilka skäl som där legat bakom vet jag inte. Men om det var så enkelt som herr Ståhl antydde, att den ändrade uppfattningen beror på personalplaneringsproblem, så tycker jag verkligen att det vore bedrövligt. Dessa problem torde man kunna lösa på annat sätt. Jag vill vidare säga några ord till herr Nihlfors, som finner det egendomligt att vi över huvud taget diskuterar detta spörsmål. Jag finner det däremot vara mycket naturligt. Jag kunde vidare inte undvika en känsla av obehag när jag åhörde herr Nihlfors” anförande, nämligen att han menade att de militära myndigheterna skulle ha något att dölja och därför skulle vara negativt inställda till den nya formen för rationaliseringsverksamheten. Denna uppfattning kan jag inte dela. Jag tror att det ligger helt andra och betydligt mera djupgående motiv bakom deras ställningstagande. Jag är dock, såsom jag tidigare sagt, övertygad om att de även om ett nytt rationaliseringsinstitut inrättas 1ojalt kommer att fullfölja sina arbetsuppgifter.
Herr talman! Jag skall bara med några ord kommentera det senaste anförandet. Jag vill först och främst inte ifrågasätta de militära myndigheternas ambitioner när det gäller rationaliseringar. Det har vi alla och det är inte detta som vi nu diskuterar. Det är något som aldrig har ifrågasatts. Däremot visar all erfarenhet, inte enbart från det militära utan även från andra områden, att effekten blir bättre om ett utomstående organ får göra förslag till rationaliseringar. Detta gäller t.ex. på kommunalt håll, där man har särskilda rationaliseringsorgan, och även på landstingsnivå, t.ex. inom sjukvården och andra verksamheter. Man tillkallar där utomstående experter som får utreda verksamheten och lägga fram sina resultat. Erfarenheterna härav har varit goda, och man har nu tänkt sig en fortsatt utveckling efter denna linje på det militära området. Herr Ståhl gjorde ett uttalande, som sedan upprepades av herr Oskarson och som jag måste säga upprör mig rätt mycket. Jag tycker att det är rent av oförskämt. Det gjordes gällande att skälen för att statskontoret har ändrat uppfattning i denna fråga skulle vara för saken helt ovidkommande förhållanden, nämligen en önskan att underlätta vissa personalplaceringar. Detta kan givetvis inte vara avsikten med statskontorets ändrade ståndpunkt. Det är framstående personer med stort ansvar som sitter i statskontorets styrelse, och de har i sitt ganska utförliga yttrande redovisat sakliga motiveringar till sitt ställningstagande. De insinuationer som nu gjorts anser jag vara upprörande, och jag tycker att man skall ta avstånd från dem. Att det måste ligga en hel del i det förslag som vi nu diskuterar framgår väl ändå av att majoriteten inom den instans, statskontoret, som bäst känner till denna fråga, med undantag endast av herr Ståhl, har ansett att man bör gå in för den ordning som nu föreslås.
Herr talman! Med anledning av vad herr Gustafsson i Uddevalla senast sade vill jag bara framhålla att även vi förordar rationaliseringsverksamhet men att vi vill att denna skall bedrivas genom statskontorets försorg. Också detta är ju ett utomstående organ, som dock har en mycket mångsidig expertpersonal. Herr Gustafsson förde vidare in i bilden sjukvårdens rationaliseringsorgan. Ja, detta är i hög grad likartat med statskontoret, eftersom de som står bakom det är landstingen, de landstingsfria städerna och staten, vilka gemensamt gått samman i strävandena att rationalisera sjukvårdens organisation. Herr Nihlfors för sin del förutsatte, liksom utskottsmajoriteten gjort, att det skall bli ett förtroendefullt samarbete. Till det vill jag bara säga att utgångsläget kunde ha varit bättre. Nu har situationen blivit följande. En departementsutredning föreslår inrättande av ett rationaliseringsorgan. Argumenten härför underkänns på angivna skäl av de militära myndigheterna, som bestämt avstyrker inrättande av ett rationaliseringsverk. Utan att redovisa några nya omständigheter föreslår sedan regeringen att verket skall inrättas, trots att de berörda myndigheterna alltså avstyrkt.

Herr talman! Det förslag vi skall behandla under denna punkt rör sättet för anskaffning och förvaltning av datamaskiner och datamaskinutrustning för statens behov. Enligt förslaget skall anskaffningen finansieras över en central datamaskinfond. Fonden skall förvaltas av statskontoret, och den nya organisationen är avsedd att träda i funktion den 1 juli 1969. I fonden skulle inordnas den nuvarande fonden för anskaffning av datamaskiner för högre undervisning och forskning. Datamaskincentraler finns för närvarande på de fem universitetsorterna. Utrustningen anskaffas med medel från en särskild datamaskinfond, och på varje ort finns en datamaskindelegation, som fungerar som styrelse. Statskontoret är chefmyndighet för centralerna och delegationerna. Enligt statskontoret har vi att motse ett starkt ökat behov av datamaskinutrustning från statens sida i framtiden. Ökningen uppskattas av statskontoret till ett värde av inte mindre än 90 milj.kr. årligen enbart inom statsförvaltningen. Statskontoret motiverar en centralisering av verksamheten på detta om råde med att det är nödvändigt med en styrning till områden där de största vinsterna kan erhållas och där man kan uppnå den största möjliga effektiviteten. Man bör också syfta till en hög utnyttjandegrad, och anskaffningen bör göras till lägsta möjliga kostnader. — Det är bara gott att säga om den målsättningen. Det är utomordentligt värdefullt när man från statens sida bemödar sig om effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Eftersom affärsverken har ett räntabilitetskrav för sin rörelse anser departementschefen skälet för inordning av affärsverkens behov av datamaskinutrustning under datamaskinfonden inte ha samma giltighet som för statsförvaltningen i Övrigt. Däremot anser departementschefen, liksom utskottsmajoriteten, att fonden för anskaffning av datamaskiner för högre undervisning och forskning bör anslutas till den nya datamaskinfonden. Även om man i detta fall inte kan åberopa = räntabilitetssynpunkter = finns det anledning att av effektivitetsskäl starkt ifrågasätta, om det inte vore bättre att åtminstone tills vidare låta fonden för anskaffning av datamaskiner för högre undervisning och forskning bestå. Databehandlingen är en relativt ny verksamhetsgren, och erfarenheter och kunskaper är än så länge ganska begränsade. Den högre undervisningens och forskningens behov av skiftande maskintyper i fråga om storlek såväl som verkningsgrad torde väsentligt skilja sig från de behov som föreligger inom statsförvaltningen i övrigt. Starka skäl torde därför föreligga att tills vidare låta anskaffningen till universitetens datamaskincentraler bestämmas av de vid universiteten befintliga databehandlingsdelegationerna. Härigenom skulle åtminstone under ett övergångsskede värdefulla erfarenheter kunna inhämtas i fråga om olika maskiners lämplighet såväl som beträffande deras drift samtidigt som en önskvärd kon kurrens mellan olika tillverkare och 1everantörer bättre skulle kunna uppehållas.

Även om det inte direkt hör till den fråga vi här behandlar, kan vi inte se bort från det angelägna i att vi inom rimliga ekonomiska och tekniska gränser tar vara på möjligheterna att utveckla och befordra datamaskinindustrin även i vårt land.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

Herr talman! Med hänsyn till vad herr Grebäck anfört skulle jag helt kunna avstå från ordet och instämma i hans yrkande om bifall till reservationen 1. Jag skall bara med ett par kommentarer understryka vad han redan har sagt. Frågan om datamaskinfonden har två aspekter: dels inordningen av fonden för anskaffning av datamaskiner för högre undervisning och forskning, dels utvecklingen av den svenska dataindustrin. funnit det olämpligt att den nyssnämnda fonden inordnas i den centrala datamaskinfonden. Herr Grebäck har redan utvecklat tankegången i motionen, och jag kan därför, herr talman, avstå från ytterligare argumentering på den punkten. Jag vill endast åberopa att rektorsämbetet vid Stockholms universitet är kritiskt mot den centrala samordningen. Ämbetet befarar att konkurrensbegränsning kan bli följden av att all statlig ADB-utrustning anskaffas via en datamaskinfond. Det skulle i stället främja konkurrensen, om olika ADB-konsumenter bereddes tillfälle att skaffa sig förstahandserfarenhet av skilda leverantörers dataanläggningar. Även vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har avstyrkt en samordning. Det kan vara skäl att erinra om att erfarenheterna från de s.k. länsstyrelsemaskinerna — jag uppfattade inte om herr Grebäck var inne också på den saken — har visat att svensk datamaskinutrustning, vilken anskaffades i åtta fall av tjugo, för dessa ändamål är överlägsen den typ av maskiner som ensidigt rekommenderades till anskaffning. Just detta är den andra aspekten: den svenska datamaskinindustrins utveckling, som även behandlas i motionen av herrar Grebäck och Hagnell. Motionen går ut på att riksdagen skulle göra ett uttalande om statsmakternas ansvar för datamaskinutvecklingen. Vi har inskränkt oss till ett särskilt yttrande, vari vi bl.a. framhåller: »Datamaskinindustrin kommer genom sina direkta och indirekta verkningar att vara en betydelsefull faktor för den industriella, finansiella och tekniska utvecklingen samt för sysselsättningen inom vårt näringsliv.» Enligt amerikanska bedömningar beräknas datamaskinindustrin om en generation vara nummer tre bland industrigrenarna i världen.

Sverige bör, med sina goda tekniska förutsättningar, ha goda möjligheter att utveckla datamaskinindustrin. Vi har inte kommit fram till några konkreta förslag. För regeringen kan det dock vara en tankeställare om vad som skulle behöva göras för utvecklingen av den svenska dataindustrin. Jag ber, herr talman, att få upprepa att jag yrkar bifall till reservationen nr 1 av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort i denna fråga, eftersom vi alla är överens om att vi behöver ett institut för skötseln av datamaskinerna. Vi är också ense om att datamaskinen har kommit för att stanna och att den med all sannolikhet ännu bara befinner sig i begynnelseskedet; det finns säkerligen mycket stora möjligheter till ytterligare utveckling av dessa maskiner. Vad beträffar den av herrar Grebäck och Hagnell väckta motionen råder väl inga delade meningar om behovet av ett svenskt utvecklingsarbete på området. Vi vet också att ett svenskt företag har uppnått mycket goda resultat, men vi ansåg inte att vi i detta sammanhang hade att ta ställning till just detta spörsmål. Däremot räknar vi givetvis med att man i det utvecklingsbolag, som vi senare kommer att få ta ställning till i denna kammare och om vars tillkomst jag hoppas att ett positivt beslut skall komma att fattas, skall kunna intressera sig i mycket hög grad för just detta område för att därigenom bidraga till en impulsgivning för utvecklingen av en sådan svensk industri. Det är nämligen — såvida jag har uppfattat situationen riktigt — inte alldeles betydelselöst om man kan få in ytterligare en framgångsrik konkurrent vid maskintillverkningen på detta område och därigenom slipper bli helt beroende av vissa internationellt dominerande företag. Det är, herr talman, ytterligare en punkt som det har varit diskussion om inom utskottet, nämligen universitetens behov av datamaskiner. I sak kommer därvidlag ingen förändring att inträffa. För närvarande är det statskontoret som inköper datamaskinerna efter samråd med universitetsmyndigheterna. Precis samma förhållande kommer att råda även i framtiden. Av den anledningen har vi avstyrkt de i ämnet avgivna motionerna. Vi förutsätter nämligen att man vid inköpen kommer att beakta universitetsmyndigheternas önskemål om den kapacitet maskinerna bör ha och anskaffar en maskinpark som på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra de uppgifter man för universitetens vidkommande förväntar av datamaskinerna. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till mycket stor del kan jag nöja mig med att hänvisa till vad herrar Grebäck och Björkman här har anfört; jag tycker deras synpunkter var mycket väl motiverade. Låt mig bara mycket kort understryka ett par saker. Först och främst är forskningens behov av datamaskiner till inte ringa del ett annat än behovet hos administrativa myndigheter. Det tycks ha varit vissa svårigheter förknippade med det nuvarande systemet när det för den närmast ansvariga myndigheten gällt att komma överens med dem som använder datamaskinerna för forskningsändamål. Det har förts rätt livliga diskussioner med universiteten på ett par platser. Man måste därför hysa den önskan att det skall bli möjligt att uppnå en ordning, som är mera lyhörd för de speciella behov som här föreligger. Det är klart att frågan om möjligheterna att göra jämförande studier av olika maskiner för olika ändamål då uppkommer. Jag tror att det var herr Björkman som hänvisade till folkbokföringen, där SAAB-maskinen visat sig vara synnerligen lämplig och i vissa avseenden tycks vara att föredra framför den konkurrerande amerikanska maskinen. Jag tycker att det är en fjäder i finansministerns hatt att han gjorde denna riskfördelning — ty det var en sådan — som visade sig vara en god satsning och som gav ett gott handtag åt inhemsk industri på detta område. Något riktigt levande intresse för att göra jämförande studier ens mellan SAAB-maskinen och den amerikanska datamaskinen har inte på nuvarande stadium framträtt hos statskontoret såvitt jag vet.

När nu utskottet och herr Lindholm säger att man inte ändrar någonting i sak, tror jag att detta är att se alltför formellt på frågan, ty det är bl.a. meningen att datamaskindelegationerna, som utgör en ganska bred krets av företrädare för universitetens och högskolornas forskning, skall avskaffas. Detta utgör liksom ett led i den fortgående koncentration till ett ledande ämbetsverk som tydligen är planerad. För min del kan jag inte förstå att det skall va ra den naturliga formen att här försvaga kontakten mellan dem som använder maskinerna och dem som närmast ansvarar för inköp av maskinerna. Jag tänker inte närmare gå in på dessa organisatoriska problem om bevarandet av universitetsfonden o. d., som här redan berörts. Det förefaller mig emellertid som om här skulle råda en viss oklarhet om vad som skulle bli följden av ett bifall till propositionen. Jag kan inte se något annat än att universitetskanslersämbetets eventuella uppgift efter 1 juli nästa år inte är riktigt klarlagd, och dess relation till statskontoret tycks vara mycket oviss. Det framgår att universitetskanslersämbetet skall få redovisa behoven. Ja, det kan ämbetet göra, men vilken inverkan kommer detta att ha? Hur ligger beslutsfunktionen när det gäller att trygga ett beslut som i tillräcklig grad tar hänsyn till dem som använder de statliga maskinerna för forskningsändamål? Herr talman! Jag har bara velat understryka att det här gäller en fråga som för forskningen förmodligen kommer att få växande betydelse. Skulle man då inte kunna vara litet lyhörd för forskningens önskemål? Det har tyvärr inte funnits tillräckligt med sådan lyhördhet under de allra senaste åren. Ett beslut av riksdagen bör enligt min mening innebära att man betonar att här uppenbarligen finns ett problem att lösa, och det kan markeras genom att universitetens datamaskinfond tills vidare bevaras. Herr talman! Den andra sidan av frågan, som berörs i ett särskilt yttrande, gäller den statliga utvecklingspolitiken på denna del av det tekniska området. Det är bekant för alla att statliga beställningar i flertalet industriländer spelat en mycket stor roll för att utveckla de nya industrierna. Detta gäller inte minst den elektroniska industrin, inte minst den del därav som här berörs — datamaskiner och förbin delsemaskiner av olika slag. Detta problem löses inte med ett allmänt tal om att vi i Sverige inte skall underlåta att ta sådana hänsyn. Vi har inte underlåtit detta; SAAB:s utveckling sammanhänger som vi vet en hel del med vissa statliga beställningar — även den statliga beställningen för folkbokföringen kan här nämnas. Problemet är alltså inte löst genom att man säger att myndigheterna skall beställa på sätt som de anser bäst och billigast med hänsyn till behovet hos dem som skall använda maskinerna. Detta skall ju vara en regel för myndigheterna, om de inte är annorlunda instruerade — därom får inte råda någon tvekan. Det finns sålunda ett problem, och man kan naturligtvis, som herr Lindholm säger, ta upp det i samband med frågan om utvecklingsbolaget. Jag är inte säker på att utvecklingsbolaget löser detta problem, men det beror naturligtvis på hur det läggs till rätta. Jag skall inte nu gå närmare in på den frågan — vi får tillfälle att återkomma härtill.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som herr Ohlin säger, att forskningen har sitt behov av datamaskiner och verken har sitt. I alla de olika aktiviteter vari datamaskiner utnyttjas finns speciella intressen och uppgifter som man önskar få behandlade. Behovet av de olika maskinerna varierar efter de olika verksamhetsgrenarnas art. På den punkten råder inga delade meningar. Herr Ohlin nämnde att han hade erfarenhet av att det förekommit vissa konflikter mellan statskontoret och universiteten vid tillämpningen av det system som hittills gällt. Enligt vad vi i utskottet erfarit har det i ett fall rått divergerande meningar. Den som skall ha en datamaskin vet vilka operationer han vill att maskinen skall utföra. Det finns emellertid en koncentrerad sakkunskap beträffande vilken kapacitet de olika maskinerna har, och i den datanämnd som nu skall skapas blir denna sakkunskap beträffande de prestanda som de olika datamaskinerna har ytterligare koncentrerad. För denna nämnd kan man beskriva vilka operationer man vill ha utförda, och nämnden skall då i samråd med universiteten kunna skaffa den maskin som behövs för de olika uppgifterna. Uppgifterna förändras från tid till tid, och det är uppenbart att det också måste finnas vissa marginaler. Jag tror att man ur statsverkets och även ur universitetens synpunkt får den lämpligaste lösningen om man överlåter åt den främsta expertis vi har att anskaffa maskiner. Herr Ohlin tog ånyo upp frågan om de samhälleliga insatserna för att stimulera tillverkningen. Vi var i utskottet eniga om att åtgärder i detta syfte bör vidtas, men vi ansåg att den saken inte hade något direkt samband med frågan om inrättande av en datamaskinfond. Den har mer anknytning till de frågor som berör utvecklingsbolaget och dess blivande varksamhet. Den omständigheten att man från borgerligt håll, sedan vi slutbehandlat ärendet i utskottet, fogade ett särskilt yttrande till utlåtandet betyder inte att denna fråga i och för sig är kontroversiell, men vi anser alltså att den inte har något direkt samband med den fråga vi nu diskuterar och att vi därför i nuläget inte borde göra en särskild beställning i detta avseende. Däremot råder det nog ganska stor enighet om att vi, såvida förutsättningar härför finns, även i Sverige bör med verka till att utveckla industrin på detta område.

Herr talman! Jag vill påpeka för herr Lindholm att meningsskiljaktigheter funnits i mer än ett fall. För ett par år sedan var det en allvarlig meningsskiljaktighet beträffande Lunduniversitetets försörjning med datamaskiner. Liknande meningsskiljaktigheter har även därefter förekommit. Det gläder mig att herr Lindholm understryker, att nya maskiner skall anskaffas efter kontakt med dem som skall använda maskinerna. Jag vill då bara fråga, varför en sådan ordning skulle tryggas genom att det organ för breda kontakter mellan <datamaskinanvändare som datamaskindelegationerna utgör försvinner. Nu skall det inrättas en riksstyrelse som, såvitt jag förstår, bara kan ha några sakkunniga på området utöver dem som är experter på t.ex. organisation. Dessutom kommer universitetskanslersämbetet in på ett fortfarande något oklart sätt. Jag kan inte förstå att man härigenom skapar bättre möjligheter att få kontakt med användarna.

Jag skulle över huvud taget vilja ha in en anda av generös prövning av maskinernas effektivitet, användbarhet och lämplighet för olika ändamål. Detta bör inte i alltför stor utsträckning överlåtas åt den administrerande myndigheten. Om herr Lindholm och jag är överens om en sådan prövning för att få fram de lämpligaste maskinerna och den bästa möjliga organisationen av maskinanvändningen och om detta kommer att respekteras även i framtiden, tror jag att mycket är vunnet.
Herr talman! Det kan ju inte råda någon oenighet mellan herr Ohlin och mig om att man skall ha de datamaskiner som är lämpligast för de olika operationerna och för de olika verksamhetsgrenarna. I anledning av herr Ohlins tveksamhet beträffande universiteten och deras behov kan jag nämna, att vi vid den mycket ingående föredragningen i statsutskottets femte avdelning bl.a. ställde frågan: Innebär detta förslag någon förändring i förhållande till nuläget när det gäller att förse universiteten med datamaskiner? Den frågan besvarades med ett bestämt nej av de föredragande, och det var en hel samling experter som då hade kallats till utskottet.
Herr talman! För den av herr Lindholm önskade kontakten med användarna finns det nu organisatoriska former, men om det nya systemet säger man i utskottsutlåtandet att »kontakt mellan de lokala datamaskinanvändarna och driftledningen förutsätts komma att bli tillgodosedd genom lokala initiativ». Man avskaffar alltså en i organisationen inbyggd kontaktmöjlighet och den därmed följande förpliktelsen att från centralt håll hålla kontakt med användarna och säger att användarna väl får lov att ta lokala initiativ om de skulle ha någonting att säga. Men anledningen att fråga dem till råds har försvagats. Universitetskanslersämbetet eller styrelsen får väl då, fastän det inte närmare anges, tjänstgöra som förmedlare. Jag kan inte förstå att det skall vara så besvärligt att ta kontakt med användarna. Att dessa kontakter skall förbättras tycks ju vara av gemensamt in tresse för herr Lindholm och mig. A la bonne heure, då är det bara fråga om att detta får komma till uttryck i organisationen.
Herr talman! När det gäller den motion — nr II: 1019 — som vi har väckt i denna fråga är jag särskilt intresserad av den första halvan, alltså den som tar sikte på utvecklingen av datamaskinindustrin i detta land. Detta är en fråga som vi på fackligt håll länge varit intresserade av. Vi ser hur sysselsättningen går tillbaka i vissa industribranscher, och vi förstår att sysselsättningen kommer att sjunka i åtskilliga branscher framöver. Då gäller det att bygga upp nya näringsgrenar, inom vilka vi kan skapa sysselsättning för människorna. Det är därför vi sedan länge är intresserade av datamaskinindustrin. Vi åstadkom från fackligt håll den första kontakt som togs i detta land mellan staten som presumtiv konsument av datamaskiner och de industrier som vid den tidpunkten höll på att utveckla och tillverka datamaskiner här i landet. Det var i början av 1960 talet, och Vetenskapsakademien var också inkopplad vid denna sammankomst. Från statens sida hade sådana kontakter med producenterna tidigare icke tagits. Några år därefter gjorde vi uppvaktningar hos finansministern för att SAAB, som tillverkade den svenska datamaskinen, skulle få en väsentlig del av beställningarna av de s.k. länsstyrelsemaskinerna. Detta lyckades i viss utsträckning men inte helt. Den aspekt som jag betraktar som den väsentliga i detta sammanhang är att vi sannolikt befinner oss i begynnelsen av en utveckling som kommer att göra datamaskinindustrin till en av de mest betydelsefulla industrigrenarna i världens industriella liv. Man räknar på amerikanskt håll med att den kommer att vara i storleksordning den tredje industrigrenen i världen inom loppet av en generation. Vi bör från svenskt håll följa med i denna utveckling. Det är inte bara fråga om datamaskinerna som sådana, utan även den anknytning som sedan finns mellan datamaskiner och andra maskiner. Man kan inte tänka sig en utveckling av högkvalificerade verkstadsoch verktygsmaskiner utan en sammankoppling med datamaskinerna när det gäller såväl att tillverka dessa maskiner som att använda dem i den fortsatta produktionen. Om vissa andra branscher av vårt nuvarande näringsliv skall få chansen att hänga med i utvecklingen fordras det att man också är med i utvecklingen på datamaskinområdet. Detta är alltså för oss en sysselsättningsfråga och en reallönefråga. Därför skulle vi nog ha uppskattat ett litet mera positivt ställningstagande från statsutskottets sida än vad som här blivit fallet. Statsutskottet säger att den sak, som här har tagits upp, inte hör ihop med det ärende som behandlas. Ja, formellt gör den kanske inte det, men i realiteten gör den det. Om inte den stat som köper in datamaskiner ser på dessa problem ur en annan aspekt än den för ögonblicket rent inköpsmässiga och inte lägger mera långsiktiga industriutvecklingssynpunkter på dessa frågor, kommer inte utvecklingen på datamaskinindustrins område att gå så snabbt som den borde. Om vi kommer på efterkälken betyder det att vi kanske inte alls hänger med i den omfattning som vi borde med hänsyn till sysselsättningssvårigheter som kommer att uppstå inom andra branscher. Det bör alltså i samband med denna art av statliga inköp från näringslivet läggas en vidare aspekt på dessa problem än den som statsutskottet hittills haft befogenheter att lägga. Därför behövs en statlig industripolitik på detta område. Jag tror inte att vi löser dessa frågor genom någon låtgåpolitik.

Det skulle innebära en liberal låtgåpolitik som icke kommer att ge oss en datamaskinindustri. Utskottet har uppfattat motionen fel, om utskottet anser att vad jag där har satt mitt namn under innebär vad utskottet säger. I så fall kan jag förstå att utskottet har kommit till den oriktiga slutsats som man gjort när utskottet avvisar kravet på en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utveckling av riktlinjer för det dataindustriella området. Jag tror inte, såsom utskottet tydligen gör, att det räcker med en liberal låtgåpolitik på detta område. Det är en alldeles för naiv uppfattning. Den stämmer inte med verkligheten hittills. Det är icke genom en liberal låtgåpolitik som datamaskinindustrier har utvecklats i andra länder där sådana industrier finns. Det fordras en medveten samhällsekonomiskt driven politik av den som har de största penningresurserna för att utveckla en sysselsättning inom denna bransch i framtiden. Därför ligger ansvaret hos regeringen att bedriva en sådan politik. Det är också därför vi från fackligt håll haft uppe denna fråga flera gånger. Vi är inte intresserade av detaljer om hur den ena eller andra styrelsen skall se ut. Vi vill få till stånd en sysselsättning på detta område, när sysselsättningen minskas på andra områden. Vi fordrar att regeringen skall utveckla en sådan politik på detta snabbt växande område. Utskottet anför att det beräknas ske en stegring med 30 procent i efterfrågan årligen under de närmaste åren, när det gäller statliga inköp för statsförvaltningen. Det föreligger en lika stark efterfrågeökning vad beträffar näringslivet och de statliga affärsverken. Därför skall vi vara med under detta skede och se till att vi är med i utvecklingen och icke komma lufsande efteråt sedan det är över och då försöka ta ifatt den eftersläpning som onödigtvis har uppkommit. Vi vill alltså att staten engagerar sig — vilket den borde ha gjort tidigare — för en annan politik än den liberala låtgåpolitik som utskottet nu uttalat sig för. Det gäller inte bara det här området utan det finns andra områden med framtidsbetonad karaktär och av intresse för vår framtida sysselsättning där vi vill ha samhälleligt engagemang. Samhället är dessutom en av de största köparna av datamaskiner men hänger sig ändå åt det idylliska tänkandet att saken ordnar sig av sig själv. Detta är en missuppfattning ty det fordras en medveten aktiv socialdemokratisk politik på det här området, och den vill vi att regeringen skall föra även om utskottet har skrivit på ett sätt som åtminstone inte överensstämmer med mina synpunkter i motionen.
Herr talman! Jag vill anföra några synpunkter i detta ärende. Herr Ohlin yttrade att statskontoret inte visar intresse för Data-SAAB:s anläggningar, men jag tycker att detta är ett ganska överraskande uttalande och jag vet inte vilket underlag herr Ohlin har för det. Vad statskontoret har att rätta sig efter är naturligtvis den upphandlingskungörelse som föreligger. Att statskontoret skulle kunna bedriva en annan inköpspolitik anser jag vara orimligt. Det sker givetvis en prövning av de anläggningar som skall förvärvas. Jag kan inte heller förstå herr Grebäcks uttalande tidigare i debatten att, om man skulle behålla universitetsfonden och skapa en datamaskinfond för Övrig anskaffning med undantag för de affärsdrivande verkens, skulle man kunna upprätthålla konkurrensen mellan leverantörerna. Vad betyder detta? Menar han att statskontoret efter centraliseringen av upphandlingen dit på något sätt skulle underlåta att ta hänsyn till statens intressen? Jag har mycket svårt att förstå varför det skulle förhålla sig som herr Grebäck säger. Han ansåg också att vi skall låta databehandlingsdelegationerna fortsätta att bestämma. Men de bestämmer ju inte heller nu ensamma, utan när databehandlingsdelegationerna sammanträder och skall fatta ståndpunkt finns experter från statskontoret med, och man diskuterar den upphandling som lämpligen bör komma i fråga. Delegationen avlämnar förslag i ärendet. Som väntat har i debatten naturligtvis också berörts den upphandling som ägde rum för länsstyrelsernas del för en del år sedan, och i den här omnämnda motionen har finansministern fått en blomma därför att han ingrep beträffande upphandlingen och såg till att det blev både IBM-maskiner och Data-SAAB-anläggningar. Ja, det är riktigt, men motionärerna har framhållit den saken ungefär som om statskontoret den gången fick bakläxa, men så var ju ingalunda fallet. Statskontoret hade vid den tidpunkten inte med dessa ärenden att göra. Nu får vi i kammaren tillfälle att senare närmare diskutera just dessa länsstyrelsemaskiner, nämligen när riksdagen har att ta ställning till statsrevisorernas berättelse. Det är alldeles givet att statsrevisorernas berättelse på denna punkt har väckt en hel del uppmärksamhet, och det skulle naturligtvis vara frestande att här gå in på detaljer beträffande den jämförelse som gjorts mellan IBM:s typ 360, modell 30, och Data-SAAB:s anläggning D 21 som kom till användning. Jag skall emellertid inte göra detta utan bara säga att SAAB anläggningarna varit föremål för förändringar under de år som gått, och man skulle beträffande IBM-anläggningarna, som nu inte anses vara lika snabba, kunna vidta precis samma ändringar till mycket låga kostnader. Man skulle med hjälp av en annan kanal kunna åstadkomma samtidig läsning och skrivning på magnetband. En sådan utbyggnad är emellertid inte motiverad för närvarande av den enkla anledningen att länsstyrelsernas anläggningar just nu har en mycket låg beläggning. Jag vill i sammanhanget också erinra om vad statistiska centralbyrån skrivit i sitt remissyttrande, nämligen att även de affärsdrivande verken borde inordnas under datamaskinfonden. Detta har departementschefen emellertid inte ansett nödvändigt och utskottet har anslutit sig till departementschefens uppfattning. De affärsdrivande verken har ju en affärsmässig inriktning, och om det finns en överkapacitet har verken givetvis intresse av att skaffa köpare av maskintid. Detta är ett av de starkaste skälen för verken att stå utanför den centrala datamaskinfonden. Det kunde vara mycket att tillägga, men jag vill bara säga att alla de synpunkter som herr Hagnell här anfört kan passa bra när vi om någon vecka behandlar Kungl. Maj:ts proposition nr 68 angående ökat statligt stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete.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

Herr talman! Jag skall försöka att för herr Ekström i Iggesund litet närmare motivera mitt påstående att det kan vara risker förbundna med en mycket stark centralisering på detta område. Den kan nämligen medföra ett slags inköpsmonopol. Vi skall ha klart för oss att för närvarande bara ett fåtal industrier konkurrerar på datamaskinområdet och att vår egen industri på detta område helt naturligt ligger betydligt efter de stora världsindustrierna när det gäller den tekniska utvecklingen. Det måste vara oerhört frestande för statskontoret att kunna samla ihop alla de behov som finns inom statsförvaltningen och vid universiteten och sedan lägga ut stora beställningar på en hand. Det är klart att en stor industri, t.ex. ett stort amerikanskt bolag, då kan täcka in praktiskt taget hela området och lämna ett för statskontoret mycket frestande anbud. Men jag menar att det inte är säkert att man på alla områden inom <statsförvaltningen, den högre forskningen och vid universiteten här i landet då erhåller den utrustning man verkligen vill ha. Om vi i stället har en större spridning på utläggningen av beställningar, så får den svenska industrin säkert större möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Och vi skall ju inte skapa en organisation, som kan medföra svårigheter för den svenska datamaskinindustrins utveckling. Om jag fattade herr Hagnell rätt, menade han att det är ett starkt socialdemokratiskt intresse att utveckla den svenska datamaskinindustrin. Ja, det vill vi väl alla medverka till. Jag är också övertygad om att staten måste göra en målmedveten satsning för att den uppgiften skall kunna klaras, ty den måste ju vara utomordentligt kapitalkrävande. Där kan enskild företagsamhet och statliga insatser medverka för att åstadkomma vad herr Hagnell ansåg vara så viktigt, nämligen att skapa nya arbetsplatser i vårt samhälle. Ingenting kan väl heller vara mer angeläget. Det är ju vårt stora problem hur vi ständigt skall kunna skapa nya arbetstillfällen såsom en följd av den omstrukturering som pågår i det svenska samhället.

Herr talman! Jag vill bara rätta till ett litet misstag som herr Ekström i Iggesund gjorde sig skyldig till. Jag sade inte att statskontoret inte hade visat något intresse för Data-SAAB. Jag har inte uttalat mig om det och jag har ingen aning om statskontorets intresse för Data-SAAB. Vad jag däremot sade var att man veterligen inte hade visat något intresse för en skyndsam jämförelse mellan SAAB-maskinen och IBM maskinen på grundval av erfarenheterna från folkbokföringen. Jag tycker det är synd och menar att man skall vara angelägen om att så snabbt som möjligt skaffa erfarenheter genom jämförelser. Det finns alltid ett eller annat skäl att uppskjuta sådana saker, men eftersom det ständigt förestår nya avgöranden skall man ha så goda informationer som möjligt till hands. Vad jag velat framhålla, herr talman, är vikten av nära kontakt med avnämarna. Jag tycker att erfarenheten från Lund, på ett sätt som även herr Ekström skulle vilja erkänna, kan visa att kontakten med avnämarna har betydelse, även om det därvid var fråga om en rätt långvarig och hårdhänt kontakt innan något resultat kunde vinnas. Jag vill vidare säga till herr Hagnell att jag i många avseenden delar hans synpunkter på behovet av en utvecklingspolitik för de nya industrierna, bl.a. den nu aktuella. Jag har dock inte samma behov som herr Hagnell av att kalla en utvecklingsfrämjande politik socialdemokratisk och att kalla en motsatt politik liberal. Jag tror att herr Hagnells terminologi är taktiskt betingad. Det är kanske lättare för honom att påverka sina meningsfränder i kammaren om han använder detta uttrycks sätt. Det är i så fall anledning för herr Hagnell att erkänna att han låter ändamålen helga medlen. Hans terminologi är alltså missvisande. Han vet själv i vilken hög grad en utvecklingsfrämjande politik har förordats just av mittenpartierna. Jag tycker därför att vi inte alls behöver ta upp någon strid på denna punkt. I själva verket kommer det väl att visa sig att herr Hagnell och jag snarare har samma uppfattning om att det behövs en utvecklingspolitik just vad beträffar de nya industrigrenarna med teknisk-vetenskaplig förankring.

Herr talman! Denna diskussion rör sig mest om ett spörsmål, som egentligen inte har direkt samband med det ärende riksdagen nu har att ta ställning till. Det ärende vi nu behandlar gäller nämligen frågan om inrättandet av en datamaskinfond och dessutom anslag till statskontoret för budgetåret 1968/69. Det gäller därvidlag att försöka få till stånd en organisation som möjliggör de mest ändamålsenliga inköpen av datamaskiner. Det är alltså inte fråga om någon produktionsverksamhet. Jag måste därför reagera mot att man försöker att förvandla diskussionen under denna punkt till ett uttryck för att det skulle finnas meningsskiljaktigheter om behovet av en egen dataindustri, därest förutsättningar finns för en sådan i vårt land. Vi hälsar väl tvärtom alla med tillfredsställelse att svensk industri kan bygga upp en datamaskintillverkning, som på ett framgångsrikt sätt kan konkurrera med den på den internationella marknaden opererande industrin. Men detta spörsmål har ju inget sammand med frågan hur vi nu skall utforma datamaskinfonden. Det har större samband med den diskussion vi skall föra om det statliga utvecklingsbolaget. I samband därmed kan man ta upp idéerna om hur industrin skall kunna göras konkurrenskraftigare, effektivare och rationellare och på ett för alla parter tillfredsställande sätt skall kunna marknadsföra sina produkter. Jag menar därför att den diskussion som nu har seglat upp i anslutning till förevarande ärende egentligen inte har direkt samband med detta. När herr Grebäck säger att det i nuvarande läge är mycket bättre att vi splittrar upp inköpsorganisationen än att vi koncentrerar den, utgår han tydligen från att Sverige är ett mycket stort land. Men det är ju bara till ytan som vårt land är stort. Vi har en begränsad sakkunskap på området, och då bör vi koncentrera och utnyttja den så mycket som möjligt. Det kan bli ett utomordentligt bidrag därest vi får en egen datamaskinindustri också i framtiden.

Herr talman! Herr Grebäck sade i sitt första anförande att vårt behov av datamaskinanläggningar är av den omfattningen, att inköpen kan beräknas uppgå till ett belopp av 90 miljoner kronor per år. Då tycker jag att han borde dra samma slutsats som statsutskottet att om inköpen koncentreras till en myndighet, så kan statsverket stärka sin förhandlingsposition på marknaden. Svenska staten är ändå en av de största inköparna i Europa av dataanläggningar! Denna rabatt rör sig, som herr Lindholm nyss påpekade, egentligen om någonting annat än det som propositionsförslaget gäller. Det är herrar motionärer som får ta på sig skulden för detta, eftersom det i motionerna anförts synpunkter som inte hänger samman med denna sak. Herr Ohlin menade att jag skulle ha missuppfattat honom. Nej, jag har inte alls missuppfattat herr Ohlin. Han sade att statskontoret inte hade något intresse av att göra jämförelser mellan SAAB-anläggningar och andra anläggningar. Men sådana jämförelser görs ju, herr Ohlin, och i fråga om de datamaskiner som skall användas på länsstyrelserna har jämförelserna gjorts även av centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden. Vidare talar herr Ohlin om »kontroversen» — det har ju främst varit en i dubbel bemärkelse akademisk debatt — med universiteten i Stockholm och Lund. Beträffande lundaanläggningen hade statskontoret att ta hänsyn till vad man på ett tidigt stadium tycktes vara överens om. Sedermera framhölls från lundahåll att det behövdes en större anläggning. Statskontoret frågade: Har ni möjligheter att till fullo utnyttja en sådan anläggning för närvarande? Svaret blev: Nej, det har vi inte, men vi skall försöka intressera landstinget för att även utnyttja anläggningen. När jag deltagit i behandlingen av dessa ärenden har jag hävdat att det inte kan vara riktigt att man, därför att man råkar ha universitet på en ort, skall intressera landsting eller kommuner för att utnyttja anläggningen där. Det måste vara riktigare att Landstingsförbundet får sina medlemmar att använda den anläggning som landstingen bygger ut och att Kommunförbundet kan intressera sina medlemmar. Härav skulle jag vilja dra slutsatsen att den datamaskin, som statskontoret i detta fall rekommenderat, i nuläget skulle vara till fyllest. När behoven sedan blir större finns det ju möjligheter att komplettera. Men som sagt: Man har ofta på universitetshåll velat att denna debatt skall föras inte mellan myndigheter på konventionellt sätt utan i tidningspressen. Detta kan ge upphov till många underliga situationer, vilket i viss mån ursäktar dem som nu anfört andra synpunkter än departementschefens. Man har helt enkelt blivit vilseledd och förvirrad av vad som förekommit i tidningspressen.

Herr talman! Vi har här i kammaren år efter år haft stora och intensiva debatter rörande frågan om monopol eller inte för staten i etermedia. Det lär väl bli så i dag också, eftersom jag erfarit att statsrådet Palme, efter att i TV debatten i medkammaren ha inskränkt sig — för att citera honom själv — till en liten kort »snutt», lovat — eller hotat — att hålla ett stort tal här hos oss. Denna stridsställning, som vi intagit i ett flertal år, är inte något specifikt för vårt land. Samma problem debatteras t.ex. just nu med energi och lidelse i Frankrike. I vår debatt är ståndpunkterna välkända, och det lär därför inte vara nödvändigt eller ens ändamålsenligt att försöka med alltför många ord övertyga de monopolistiska grupperna. Sådd på hälleberget ger ju sällan frukt. Men utanför detta hus, ute bland människorna, är stämningarna helt annorlunda. Jag tror inte att jag överdriver — åtminstone inte alltför mycket — om jag gör gällande att halva nationen vid det här laget är ganska trött på tele visionens och radions sätt att arbeta. Många människor går omkring med en obehaglig känsla av att vara föremål för någon form av indoktrinering, ständigt utsatta för påverkan i viss riktning. Många svenskar är känsliga för sådant. De vill inte bli föremål för en propaganda, som utövas av ett statligt monopolföretag. De finner det höra till de demokratiska rättigheterna att en fri och obunden debatt får äga rum mellan olika meningsriktningar, varvid den som i det givna ögonblicket innehar regeringsmakten inte i denna egenskap skall ha något företräde i form av nära kontakt med massmedia. Man kräver i princip att etern skall vara fri, lika fri som pressen, och ge samma möjligheter åt alla att säga ut och få spridning för det de har på hjärtat. Jag delar denna principiella uppfattning helt och fullt. Den ligger till grund för vår tryckfrihetslag och är en självklar ingrediens i varje sammanfattning av frioch rättigheter i en demokratisk stat. Att en sådan grundinställning däremot måste synas befängd för den som har ett totalitärt synsätt ligger i öppen dag. Jag vet att man kommer att svara mig att den bild jag skisserat av radio och TV är en vrångbild. Där förekommer naturligtvis ingen propaganda, där sitter den stränga objektiviteten i högsätet. Vem har då rätt? Av naturliga skäl går det inte att bevisa att de som kritiserar radions och televisionens objektivitet kan göra det utifrån strikt vetenskapliga grunder. Men det ligger i monopolets natur att ett monopolföretag inte kan vara allsidigt opinionsbildande. Vad jag nu har sagt behöver i och för sig inte innebära att jag menar att de personer som är verksamma inom monopolföretaget avsiktligt är ensidiga eller tendentiösa. Men även om de allvarligt strävar efter att vara objektiva, måste information och opinionsbildning bli ensidig när avvikande mening ar inte kan komma till uttryck på lika villkor. Den första förutsättningen — och den enda förutsättningen — för att vi skall kunna få en fri och öppen debatt via etermedia är därför att monopolet brytes, att vi får ett andra och från det statliga företaget helt fristående radiooch televisionsföretag. Låt mig också konstatera att situationen är allvarlig nog, även om man ingenting kan bevisa, när stora delar av Sveriges befolkning, med rätt eller orätt, uppfattar Sveriges Radio-TV som något av en propagandaapparat för den sittande regeringen! Inom högerpartiet har vi aldrig kunnat acceptera denna monopolställning. Vi anser att beslutet vid 1966 års höstriksdag om införandet av ett andra TV program inom monopolets ram var en oriktig åtgärd och att man i stället borde undersöka formerna för en fristående, reklamfinansierad radio-TV såsom konkurrent till det statliga företaget. I en partimotion till årets riksdag har vi därför återkommit i frågan och vidhåller vårt utredningskrav rörande ett fristående programföretag. Det är detta yrkande som föranlett reservationen 1. För programmens distribution svarar som bekant televerket. Det torde vara realistiskt att televerket även framdeles, särskilt då det gäller rikstäckande program, skall svara för distributionen. Med vår uppfattning, att televerket skall försälja sändningstid till det fristående programföretaget — eller de fristående programföretagen -— följer att detta bör betraktas som en kommersiell uppgift, varför televerkets investeringar för dena nya telekanalen helt skall betalas av besiällarna. Med en sådan metod kan televerkets investeringar lånefinansieras, och det är därför vi begär att finansieringsprinciperna skall närmare utredas, vilket framgår av reservationen 2. Departementschefen och utskottsmajoriteten håller dogmatiskt och benhårt fast vid statsmonopolet. Detta är rätt märkligt, eftersom samme departementschef så gärna vill framstå som alldeles särskilt progressiv och i takt med tiden. På detta område håller emellertid tiden på att rusa från statsrådet Palme. Utvecklingen på teleteknikens område har nämligen gått så snabbt, att det snart blir helt omöjligt för ett land att geografiskt stänga in sig, att skärma av utifrån kommande vågor i etern. Man kommer inte att kunna bygga murar i etern efter de nationella gränserna. Bl.a. via kommunikationssatelliter kommer även svenska TV-tittare att få möjlighet att se reklamfinansierade program, producerade i andra länder. Vad är det då för mening med att försöka bromsa utvecklingen hos oss? Det är också angeläget att allmänheten får korrekta upplysningar om vad ett fasthållande vid statsmonopolet i framtiden kommer att innebära i form av kostnader för de enskilda. Såvitt vi kunnat räkna fram förefaller en licensavgift på närmare 400 kronor om året tämligen sannolik. Det går inte att komma ifrån att detta är ett ganska oroande perspektiv för många hushåll. Men också ur statsfinansiell synpunkt är det betänkligt att den av utskottsmajoriteten föreslagna avgiften på 280 kronor kommer att medföra ett ackumulerat underskott, som vid budgetåret 1972/73 beräknas uppgå till cirka 400 miljoner kronor. Innan man går vidare i den riktning som statsmakterna slagit in på borde därför finansieringsfrågan bli föremål för en grundlig utredning. Jag inskränker mig till detta, herr talman, och ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Till grund för statsutskottets utlåtande nr 98 ligger bl.a. propositionen nr 50, som handlar om färgtelevisionen och tidpunkten för dess införande. Eftersom herr Turesson kastade sig rakt in i den mycket kontroversiella frågan om fri eller monopoliserad radio och TV, ber jag att få läsa upp ett litet avsnitt ur utskottets utlåtande, om vilket enighet råder. På s. 6 heter det att utskottet finner »det tillfredsställande att förslag i ämnet nu framlagts och att därvid samråd med övriga nordiska länder förevarit. Enighet med dessa har också numera uppnåtts om att som tekniskt system för färgtelevisionen välja det s.k. PAL-systemet.

Men denna begäran avvisades, första gången hösten 1966, sedan våren 1967 och därpå hösten 1967, alltså för knappt ett halvår sedan. Då avvisades kravet med bestämda förklaringar att införandet av färgtelevision skulle inkräkta på förbättrad åldringsvård, höjd u-hjälp och annan välfärd, varför det inte skulle vara möjligt. Statsrådet Palme har nu i proposition nr 50 plötsligt gjort helt om marsch. Nu kommer han med ett förslag om att tidpunkten skall fastställas till 1 april 1970. Vi noterar detta med tillfredsställelse. Men vad är bakgrunden till denna hastiga sinnesändring? Uppenbarligen är det inte fråga om någon omvändelse från herr Palmes sida, utan det är den tekniska utvecklingen i världen omkring oss som tagit en sådan fart att det inte funnits möjlighet ens för herr Palme att sträva mot och säga nej. Te levisionen och inte minst färgtelevisionen var på väg att råka in i samma situation av stagnation som hela vägpolitiken befann sig i under de år som herr Palme var dess huvudman.

Så lång period av stillastående i den svenska vägpolitiken som rådde under herr Palmes tid som kommunikationsminister har mig veterligt inte förekommit tidigare, och så svårt att få någonting ur händerna när det gällt TV och radiopolitiken som herr Palme haft har ingen tidigare haft. Jag är angelägen att säga detta, eftersom det är bakgrunden till vad vi nu bevittnar. Vad har då skett, herr talman? Jo, som. man kunde förutse redan hösten 1966 kommer färgtelevisionen fram med stormsteg i hela vår omgivning: i Europa, Amerika, Asien och Afrika. Vi befinner oss i det läget att vartenda TV-program som skall köpas utifrån inom kort kommer att vara inspelat i färg. Skulle vi då kunna sitta still? Ledningarna för Sveriges Radio och TV förtjänar allt beröm för den energiska insats de gjort för att för sin del i tid göra allt klart för att utveckla färgtelevisionen. Jag erinrar om att riksdagens ledamöter i vintras kunde se vinterolympiaden i färg i TV-apparaterna i båda kamrarnas läsrum. Redan nu är det ett faktum att den som har mottagare för färgtelevision kan se en ganska betydande del av det TV-program i färg som nu sänds varje vecka. Detta har sannerligen inte skett tack vare herr Palme utan trots herr Palme, och det är bakgrunden till att den ansvarige departe mentschefen nu måste acceptera denna utveckling, om den inte fullständigt skall rida förbi honom. Detta är den typ av ledning som vi har haft i kanslihuset för utvecklingen och den progressiva politiken på radions och televisionens område. Det finns anledning att säga till svenska folket att det på detta område liksom på andra bör råda sådan valfrihet som socialdemokraterna — och inte minst statsrådet Palme — berömmer sig av att arbeta och verka för. Men i det längsta har man uppenbarligen försökt hålla denna valfrihet på avstånd.

Jag tror mig veta att även industrin här i landet är mycket intresserad av att den upplysningen lämnas offentligt; den har ännu inte givits från ansvarigt håll, men det finns ingen anledning att dölja detta faktum. Jag understryker alltså att vi är nöjda med att äntligen ha fått besked om tidpunkten. Men redan långt före denna tidpunkt — det är dock över ett och ett halvt år till den — finns det möjlighet att se TV-sändningar i färg. I vilken utsträckning detta blir möjligt kan självfallet inte lämnas någon garanti för förrän vi kommer fram till det datum som är angivet, då färgsändningarna startar med sex timmar i veckan. De skall efter ett par månader ökas till åtta timmar i veckan för att sedan ytterligare ökas i den takt som man hinner färdigställa färgprogram. Med detta anser jag mig tillräckligt ha karakteriserat den TV-politik som vi fått bevittna här i landet. Jag upprepar att det är den tekniska utvecklingen och i viss mån de ansvariga i Sveriges Radio-TV som gett hela denna fråga en annan vändning än vad statsrådet uppenbarligen hade tänkt sig så sent som 1 höstas. Får jag sedan säga ett par ord i den av herr Turesson berörda principfrågan. Denna har, som herr Turesson sade, så ofta diskuterats, att jag för dagen inte skall fördjupa mig i den. Alla vet var alla står. Till dem som ännu strävar emot den relativa valfrihet som förr eller senare blir oundviklig vill jag säga att det är två faktorer som noga bör beaktas. Den första är de kostnadsuppgifter som statsrådet lämnat. Vi kommer, som jag tror att herr Turesson påminde om, relativt snart upp i en licensavgift på flera hundra kronor om året.

Den andra faktorn är det ständigt allt starkare kravet från TV-tittarna att få bättre och fler program. Dessa krav har vi hört alltsedan TV:n infördes, och de kommer inte att upphöra. Dessa båda faktorer kommer att tvinga vederbörande till ett omtänkande precis på samma sätt som den tekniska utvecklingen redan gjort det i fråga om färgtelevisionen. Den andra fråga som jag skulle vilja ta upp gäller organisationen och ansvaret för programverksamheten när vi nu får ett program 2.

Det har klart sagts ifrån, att nyhetsavdelningarna inte bara för de två TV kanalerna utan även för radion skall ha en gemensam ledning. Det är klart att råmaterialet av nyheter är gemensamt; ett mord är ett mord, ett regeringsskifte är ett regeringsskifte och ett val är ett val oavsett i vilket program nyheten sänds. Men frågan är hur dessa nyheter behandlas och hur urvalet sker. Det är dessa båda faktorer som påverkar tittare och lyssnare och som under årens lopp naturligtvis omformar tänkesätt och opinioner. Under den tid som har gått sedan majoriteten här i kammaren godkände denna organisationstyp har en störtflod av omskakande och djupt ingripande händelser sköljt över oss vilka i tidningarna kommenterats på en mängd olika sätt. Detta visar hur nödvändigt det är att vi verkligen får olika nyhetsredaktioner även i massmedia. Det är ju något ganska fruktansvärt, mina damer och herrar, att tänka sig att en handfull människor kommer att svara för denna utomordentligt viktiga verksamhet både i TV och radio med den enorma makt och det väldiga inflytande som de därigenom får.

Därför måste ett nytänkande till nu innan det är för sent. Jag skall, herr talman, med hänsyn till talarlistan inte på detta stadium gå in på de övriga sidorna av de principiella motsättningar som förekommer i denna fråga.

Där måste finnas största möjliga valfrihet. Därför skulle jag också vilja vädja till dem som tänker igenom detta problem att överväga, huruvida vi inte redan innan vi är där på ett annat sätt än hittills borde kunna ta upp alla dessa frågor till en förnyad prövning.

De hör inte dit. Friheten kan leda dithän, men den behöver inte göra det. Om man kommer överens om att man inte skall ha det så, finns det inte minsta anledning att utmåla några sådana skräckvisioner. Jag tror herr talman, att utvecklingen även på detta område i tidens längd kommer att ge dem rätt som håller på någon valfrihet och möjlighet för den enskilde att själv välja vad han vill se.

Herr talman! Denna debatt har fått en märklig upptakt. Herr Turesson ordade vitt och brett om »friheten i etern» och drog på nytt högerns gamla reklamklyscha men glömde nästan bort att det här gäller att också ta ställning till en stor och viktig reform, nämligen införande av färgtelevision. Fjärde avdelningens ordförande kom glädjande nog in på färgtelevisionsfrågan och utveck lade synpunkter på det problemet men först efter en fruktansvärd salva mot statsrådet Palme, ett mycket personligt angrepp som på mig gjorde ett ganska olustigt intryck. Jag skall emellertid återgå till själva sakfrågan. Så sent som i december 1966 hade riksdagen som bekant att fa ställning till regeringens proposition om riktlinjerna för vår framtida radio och television. Riksdagen beslöt att ett andra TV-program skall starta vid årsskiftet 1969—1970 och att sändningstiden vid starten skulle bli 20 timmar per vecka. Radion och televisionen skall enligt riksdagens beslut vara en public service, d. v. s. stå i allmänhetens tjänst. Förslaget om en kommersiellt privatägd television har bestämt avvisats. Den s.k. reklamutredningen skall däremot pröva skälen för och emot reklam i etermedia ur ett vidare perspektiv. Knappt ett och ett halvt år har således förflutit sedan riksdagen fattade beslut om radions och televisionens framtida verksamhet. Det är mot denna bakgrund överraskande, tycker jag, att folkpartiet och högern än en gång återkommit med det gamla och ofta upprepade kravet på en reklamfinansiering av radio och television. De två i denna fråga samverkande borgerliga partierna har inte i sin till utskottsutlåtandet fogade reservation framfört några nya skäl eller synpunkter. Det är de gamla välkända och underkända argumenten som kommer igen. Jag klandrar inte reservanterna härför, ty det är helt enkelt så att ingenting inträffat som gjort det möjligt för folkpartiet och högern att förnya repertoaren. Om jag skulle anföra de skäl som talar emot den kommersiella och privatägda television som förordas av folkpartiet och högern, skulle jag sannolikt också upprepa de argument som från vårt håll lika ofta framhållits i de här debatterna. Utskottsmajoriteten vidhåller sin tidigare intagna ståndpunkt, att det inte finns något skäl för att det vid sidan av Sve riges Radio skall inrättas ett kommersiellt företag, helt finansierat med reklaminkomster. Jag skall inte säga mer härom utan bara göra ett enda litet tillägg. Det talas vitt och brett om hur bra det skulle bli med reklamfinansiering, och man hotar med att det annars i framtiden måste bli alltför höga licensavgifter. Låt oss hålla oss till fakta även på detta område! Reklamfinansiering innebär inte att produktionen av TV-program plötsligt kommer att kosta mindre. Kostnaden betalas fortfarande av allmänheten fast via varupriserna. Det skulle bli en TV-skatt av okänd storlek. I buskagitationen kan det sägas att allmänheten får TV gratis tack vare reklamfinansiering, men i verkligheten förhåller det sig som alla vet inte alls på det sättet. Riksdagen beslöt i december 1966 att frågan om införande av svensk färg-TY i såväl program 1 som 2 borde bli föremål för fortsatta överväganden och att förslag snarast möjligt skulle föreläggas riksdagen. Jag vill påstå att regeringen nu med överraskande snabbhet föreslagit att reguljära färgsändningar i TV skall inledas redan från den 1 april 1970. Valet av tidpunkt för starten av reguljära färgsändningar har haft stor betydelse. Förberedelser av skiftande slag måste som bekant till. Färganpassning av TV-distributionsnätet är en sådan sak, iordningställande av lokaler, anskaffning av teknisk utrustning, rekrytering och utbildning av personal för produktionen av färgprogram, anordnandet av experimentsändningar etc. etc. är en annan. Den svenska radioindustrin, som vi ofta i detta sammanhang har talat om tidigare, inte minst år 1966, har ju också önskat besked minst 18 månader före starten i och för nödvändig produktionsplanering så att den kan möta den väntade efterfrågan. Jag förstår inte, hur man kan argumentera på den linjen att regeringen inte gjort någonting på detta område och varit passiv. Alla önskemål är ju nu tillgodosedda. Sändningstiden vid starten den 1 april 1970 skall uppgå till 6 timmar per vecka, skall efter ett par månader öka till 8 timmar och skall tre år senare bli 20 timmar per vecka. Denna ökningstakt verkar enligt min mening helt tillfredsställande och fullt acceptabel. För att täcka merkostnaderna från 1968 74 räknar man med att det fordras en särskild tilläggsavgift fr.o.m. den 1 april 1970. Kostnaderna är preliminärt beräknade till mellan 37 och 39 miljoner kronor, och då är det väl rimligt att man tänker sig en sådan särskild avgift för = färgtelevisionsmottagare. Dessutom kanske man — det vet jag inte, ty det är mycket preliminära prognoser på detta område — kan få ett bidrag till täckande av kostnaderna för den bestående radioorganisationen. Det föreslås i propositionen att hushåll med färgapparat utöver den vanliga licensavgiften skall erlägga en tillläggsavgift med 25 kronor per kvartal. Enligt utskottets mening är denna avgift mycket välmotiverad. Jag vill erinra om att stora grupper med lägre inkomster, exempelvis folkpensionärer, sannolikt inte kommer att köpa en dyr färg-TV-apparat. Det kan inte vara riktigt att alla de som inte har råd att för egen del skaffa sig färg-TV skall vara med och betala kalaset. Den dyra färg TV-apparaten blir i viss mån en lyxbetonad artikel. De TV-tittare som allt framgent kommer att nöja sig med en svart-vit mottagare drabbas enligt propositionen inte av någon merkostnad. Det kan erinras om att en sådan tilläggsavgift också infördes i Storbritannien när BBC började med färgsändningar. Skillnaden är bara den, att de engelska färg TV-hushållen får erlägga dubbel avgift. Här slipper man lindrigare undan. Utskottet har tillstyrkt den i propositionen föreslagna licensavgiften och finansieringsplanen. Man säger ständigt att Sveriges Radios ekonomi är så dålig. Med det ekonomiska arrangemang som föreslås står det emellertid klart att man kommer att klara sig under de närmaste åren, även om man med den utbyggnad som sker får räkna med att kostnaderna kommer att stiga. På längre sikt får vi ta ställning till dessa frågor när utredningen angående reklamens verkningar blir färdig. Utvecklingen inom TV och radio upplevs som viktig och angelägen. Många anser att radio och TV är våra viktigaste media för information och kunskapsspridning och även naturligtsvis till den stora allmänhetens förnöjelse och förströelse. Därför ser utan tvekan många människor med förväntningar fram emot årsskiftet 1969/1970, då vi får ett andra TV-program. Ett riksdagsbeslut i dag om införande av färg-TV markerar ett stort tekniskt framsteg. Jag läste häromdagen en tidning, där man betecknade det som nu sker på TV-området som något av en revolution. Nya möjligheter till flera och mer varierande program — och därtill i färg — kommer inom kort att erbjudas de svenska TV-tittarna. Det betyder att TV-konsumentens valfrihet ökar. Till det vill jag bara knyta den förhoppningen att vi skall få ett mera rikt nyanserat programutbud —- det skapas också stora möjligheter för det genom den nya kanal som inom kort kommer att tas i bruk — samt att vi även framdeles skall kunna glädja oss åt nya och friska grepp på detta område, som i så hög grad tycks intressera och engagera allmänheten. Herr talman! Utskottet har behandlat proposition nr 50 mycket välvilligt, och jag vill nu avslutningsvis på alla punkter yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Lindahl klagade 5ver att jag inte hade använt några nya argument i denna debatt, och det är kanske riktigt. Men, herr Lindahl, om man har starka och goda argument för en debatt finns det ju ingen anledning att söka efter nya. En politikers uppgift är bl.a. att skapa opinion, men inte i första hand bland kamraterna i kammaren. Det är viktigare att han försöker göra det hos allmänheten.

Herr talman! Det är ju inte så länge sedan vi hade de frågor vi nu diskuterar uppe till debatt och till avgörande i riksdagen. Det har väl, såsom påpekats av ett par av de föregående talarna, egentligen inte kommit fram någonting nytt sedan dess. Det kan emellertid ändå, vilket också har sagts i dag, vara angeläget att man från olika håll framför sina åsikter i skilda frågor både en och flera gånger, och det kan även vara så i detta ärende. Det talas så mycket om radiomonopolet, men därmed försöker man göra gällande att det är möjligheter till något slags eterns frihet i detta sammanhang. Men det finns väl inget mera verklighetsfrämmande än att på TV-området tala om möjligheter till en eterns frihet. Det är bara, som jag tidigare tillåtit mig framhålla, i ett enda annat sammanhang som så långt jag erinrar mig språket har missbrukats så våldsamt som på detta område, nämligen när man i de kommunistiska länderna talar om att det är där man har den verkliga demokratin. På motsvarande sätt missbrukar man alltså, i varje fall på många håll, detta tal om radiomonopolet i syfte att ge intryck av att det skulle finnas tekniska, praktiska och ekonomiska möjligheter att införa något som skulle förtjäna benämningen eterns frihet. Det gör det enligt min mening inte, redan av det skälet att vi inte har särskilt många möjligheter till TV-kanaler. Vi vill alla ha en bra radio och en bra TV. Alla har vi väl någon gång förargat oss över innehållet i ett TV eller radioprogram. Men skulle det — handen på hjärtat — bli bättre i det avseendet om en av de två TV-kanalerna, varav vi snart får den andra, skulle finansieras av annonsörer? Dessa torde — tänker jag mig — kunna utöva ett ganska väsentligt tryck på vad som får förekomma i den annonsörbetalda TV kanalen. Den påtryckningen kan ske på olika sätt. Jag tycker att det är rätt rimligt som vi nu har det ordnat, att staten, folkrörelserna och tidningarna sköter massmedia och det även sedan vi fått den andra TV-kanalen. Man kan naturligtvis tänka sig en något ändrad fördelning därvidlag. Men att staten bör vara med i sammanhanget när man nu inte har flera möjligheter — vare sig tekniskt, praktiskt eller ekonomiskt — än vad som bjuds den närmaste framtiden, det förefaller mig ofrånkomligt. Somliga säger att staten i detta sammanhang är detsamma som socialdemokraterna. Ja, vi vet att socialdemokraterna har majoritet i dag, men det är väl mångas förhoppning att det skall se annorlunda ut efter den 15 september, så vi skall inte oroa oss så förfärligt mycket på den punkten. Frågan om licensavgifternas storlek har också förts in i resonemanget. Och detta icke utan fog. Får vi annonser i TV kommer licensen att bli lägre, säger man, och naturligtvis blir den det. Det kan väl också hända att åt företagen på det sättet ges en viss service. Jag har på en del håll sett annonser och reklam i TV, men jag måste säga att jag inte tycker om det. Samtidigt har jag emellertid sagt — jag gjorde det när denna fråga debatterades i slutet av år 1966 — att om licensen visar sig bli alltför hög kan vi få finna oss i att annonser tas in i TV. Man får göra en avvägning. Men att reklam skulle utgöra någon förbättring av programmen har ingen kunnat övertyga mig om. Inte heller har jag kunnat komma till den uppfattningen att det skulle vara till någon fördel om annonsörerna på ett eller annat sätt finge inflytande över en av kanalerna. Jag tycker som jag nyss nämnde att det är ganska bra med en styrelse där staten, folkrörelserna och tidningarna är med om att sköta det hela. Men när vi får två kanaler bör det vara två kanalledningar helt fristående från varandra. Man bör då kunna få till stånd konkurrens inom systemet. Därefter får vi, som sagt, ta oss en funderare beträffande inkomster av annonser. Det är väl dags att göra det när den utredning som pågår, om det skall vara annonser med i systemet eller inte, blir klar. Jag anser att vi må förstå och respektera varandras skäl och åsikter. Vi är inte alla här i kammaren på samma linje. Såvitt jag vet är majoriteten emot en reklamfinansierad eller annonsördirigerad TV-kanal. Majoriteten vill i stället ha det som nu med en tredelning i fråga om ledningen. Jag befinner mig på majoritetens sida.

Herr talman! Att jag begärde ordet under herr Hedlunds anförande beror inte på att jag vill polemisera mot herr Hedlund. Tvärtom! Jag kan helhjärtat instämma i hans välgångsförhoppningar inför valet den 15 september. Men beträffande herr Hedlunds resonemang om möjligheten till frihet i etern vill jag säga att det är klart att man inte kan få fullständig frihet på så sätt att man kan ha hur många kanaler och hur många sändningar som helst. Det finns av tekniska skäl en begränsning, men i vart fall kan man få en större frihet än den som medges inom monopolets ram. Det är en sådan större frihet vi strävar efter. Sedan skulle jag vilja fråga, herr Hedlund, möjligen retoriskt: Varför skulle TV lättare behöva bli påverkat av annonsörerna än tidningarna blir? Utövar t.ex. herr Hedlunds stora industriföretag någon påtryckning beträffande tidningarnas innehåll i övrigt på de tidningar, där företaget annonserar? Eller, för att ta ett annat exempel, styrs Skånska Dagbladets innehåll och de åsikter som kommer till uttryck där av annonsörerna?

Herr talman! Jag skulle knappast tro att Dagens Nyheter, för att nämna en tidning, med alla dess hundratals småannonser varje dag behöver känna sig nämnvärt påverkad av annonsörerna. Det är en jämn ström av små annonsörer. Men jag tror att i TV blir det dyrt att annonsera — de större företagen kommer att dominera och svara för det mesta av inkomsterna. Håller de sig sedan borta en tid med sina annonser blir det knappt med pengar i kassakistan, och under sådana förhållanden brukar det gå lättare att resonera om saker och ting. Jag bestrider bestämt att det blir någon större frihet om man har en kanal med ett annonsfinansierat företag som ägare. Det blir snarare tvärtom.
Herr talman! Låt mig till en början instämma med herr Hedlund på en punkt, nämligen när han säger att om man på något område av tekniska eller andra tvingande skäl måste acceptera ett monopol, så är det bättre med ett offentligt monopol än med ett enskilt. Jag tror att vi är helt överens på den punkten. Det finns sådana områden. Exempelvis skulle det inte vara särskilt praktiskt att ha två postverk som konkurrerade eller att ha landet indelat i olika regioner som betjänades av olika telefonverk. Därvidlag är det rikstäckande monopolet en naturlig företagsform, och det är självfallet i sådana fall bättre att monopolet är offentligt än att det är enskilt. På den punkten tror jag inte att det råder några meningsskiljaktigheter i kammaren. Men felet i herr Hedlunds resonemang är enligt min mening att han utan vidare förutsätter att just radiooch televisionsverksamheten skulle vara ett sådant här område, som av tekniska eller andra tvingande skäl måste drivas i monopolets form. Det är inte så. Uppenbart är herr Hedlund helt enkelt tekniskt illa orienterad — om han inte har hunnit läsa in materialet eller vad det nu kan bero på — men det är helt klart, herr Hedlund, att så trångt i etern som många i denna kammare trodde ännu för ett par år sedan är det inte. Det finns betydande möjligheter till konkurrerande sändningar både på radions och på televisionens område. Det är helt klart, som herr Turesson redan sagt, att någon obegsänsad frihet i den meningen, att varje människa eller varje organisation eller varje företag skulle få lov att förekomma i etern med sitt eget lilla sändningsföretag, inte är möjlig, men den avgörande gränsen mellan monopol och konkurrens går faktiskt mellan ett och två. Det är en gräns som är betydelsefull på ett helt annat sätt än gränsen mellan två och tre eller tre och fyra eller vilken sifferkombination man än väljer. Det är steget från monopolet, enväldet, till en konkurrens som är det avgörande. Det förhåller sig precis likadant med pressen. Vi har ingen absolut pressfrihet i den meningen att vilken människa som helst har möjlighet att ge ut sin egen tidning. Vi vet att det endast förekommer ett begränsat antal tidningar i vårt land, och det är av tekniska och ekonomiska skäl. Det finns inga lagliga hinder för oss att ge ut var sin tidning men vi kan inte, ty vi saknar de miljoner som behövs för att göra det. Jag har aldrig hört herr Hedlund eller statsrådet Palme eller någon annan därav dra den slutsatsen att om vi inte kan få ha var sin lilla tidning, så skall det inte finnas mer än en, men det är exakt så herrarna resonerar när det är fråga om radio och TV: Kan vi inte få hur många företag som helst får det bara finnas ett. Jag skall i övrigt, herr talman, inte upprepa vad som har sagts med stor élan av herr Turesson och herr Ståhl och åter gå in på det principiella resonemanget, utöver vad jag redan gjort. Jag vill bara göra ett par delfrågor. Hur länge skall vi behöva höra detta, med förlov sagt, herr talman, antingen okunniga eller medvetet vilseledande tal som herr Lindahl kom med rörande reklamkostnader? Herr Lindahl kan väl ändå inte vara så fullständigt renons på kunskaper i ekonomiska ting, att han tror att alla reklamkostnader utan vidare kan läggas på priset, att den enda effekten för konsumenterna som en ökad reklam har är att priset på varan blir lika mycket högre som reklamen kostar? Tänk sig in, herr Lindahl, i något konkret exempel! Låt oss säga att en tandkrämstillverkare finner att hans tandkräm inte längre går så bra utan att han måste sätta fart på försäljningen. Han satsar kanske några hundra tusen kronor i en stor reklamkampanj. Leder detta då till att samma belopp slås ut i priset per tandkrämstub? Gör man det är man snart borta ur marknaden. Det förhåller sig naturligtvis inte alls på det sättet, utan den normala effekten av en välskött och bra reklam är naturligtvis den motsatta, nämligen att priset per försåld enhet sjunker, inte att det stiger. Jag tycker att vi kunde slippa i varje fall den sortens allra enklaste, vilseledande, förment ekonomiska propaganda, ty det är inte så det går till. Vi måste allesammans i denna kammare veta detta. Jag håller med herr Hedlund när han säger att vi kan bli tvungna, även om vi inte tycker om det, att acceptera reklamen som en inkomstkälla för radiooch television. Jag tycker inte lika illa om den som herr Hedlund, men visst kan det bli så att vi kan bli tvingade att acceptera den. Lägg märke till, ärade kammarledamöter, att redan med den licensavgift som nu skall beslutas att gälla från början av 1970 kommer ungefär två tredjedelar av månadspensionen för en folkpensionär att gå till radiooch TV-licens. Herr Lindahl tröstar sig med att de stackars människorna ändå inte kommer att ha råd att ha någon TV-apparat för färg, varför det inte gör någonting. Om vi några få år därefter sannolikt kommer upp i lcenskostnader i storleksordningen 490 kronor, alltså bra nära vad som i dag motsvarar ett helt månadsbelopp för en folkpensionär, undrar jag om vi inte har gjort frågan om TV och radiofinansieringen till en social fråga, som vi kommer att få ta upp även i den ordningen. Detta kan mycket väl tvinga fram en annan finansieringsform, och då ligger reklamen nära till hands. Jag vill gärna ha sagt att jag är mycket tveksam inför tanken att låta samma företag — därtill ett monopolföretag — finansieras ur båda källorna, såväl med licenser som med reklammedel. Det måste leda till en mycket egendomlig prispolitik från detta företags sida. Det har uttryckts farhågor för att pressen, som är beroende av sina annonsinkomster, skulle få en övermäktig konkurrens i en reklamfinansierad TV, hur denna än är organiserad. För mig framstår det som alldeles orimligt att pressen skulle behöva möta konkurrensen av ett reklamdistribuerande medium, som inte behöver tänka på kostnaderna för produktionen när det sätter priset, utan kan göra detta helt som det passar med tanke på konkurrensen och täcka underskotten genom att rekvirera mera licensmedel, om så skulle behövas. Skall vi ha en reklamfinansierad TV, bör det enligt min mening vara ett företag som är helt finansierat på den vägen och inte har möjlighet att rekvirera licensmedel för att fylla i. Annars har vi skapat en konkurrenssituation som är fullständigt orimlig, i all synnerhet om den favoriserade parten är ett monopolföretag.

Herr talman! Herr Carlshamre gör sig skyldig till något som politiker ofta råkar ut för: att beskylla motparten för att vara okunnig. Jag begriper mig självfallet inte på reklamfrågan; herr Carlshamre känner den saken bättre än jag. Om tiden det tillät, skulle jag kunna hålla en liten föreläsning för herr Carlshamre om TV-reklam och annan reklam. Det resonemang herr Carlshamre här för är nämligen mycket vilseledande. Jag skulle kunna rada upp en mängd olika argument, som samtliga talar mot reklam i televisionen. Vilken storföretagare vill bekosta program som retar och utmanar allmänheten och tvingar till obekväma ställningstaganden? — Ungefär så gick diskussionen i första kammaren för en stund sedan, och jag kan bara instämma däri. Man får ingenting gratis här i livet. Vi får inte ett program 2 utan kostnader; produktionskostnaden blir lika stor eller kanske större, om detta andra program produceras utanför Sveriges Radios ram.

Herr talman! Jag vill bara erinra herr Lindahl om att det icke finns något förslag — och mig veterligt icke heller har funnits något förslag — till en organisation av radio och television i Sverige som skulle innebära att några storföretagare skulle vare sig uppmanas eller få tillfälle att finansiera det ena eller det andra programmet, vare sig det vore ett utmanande eller retande eller engagerande program eller någonting annat. Det har varit en helt klar förutsättning för alla som arbetat för en friare ordning här, att finansieringsavdelningen, d.v.s. reklamavdelningen, måste hållas skild från programproduktionen. Vi vet nämligen av erfarenhet från andra länder att detta är fullt möjligt. Sedan vill jag endast notera att konsekvensen av herr Lindahls resonemang om annonskostnader är denna: herr Lindahl tror — och uppenbarligen många med honom — att om vi slopar all annonsering och all reklam, blir alla varor billigare.

Herr talman! Högerns representanter talar om friheten i etern och vill skapa intrycket, att vi bör ha varierande program i ett antal olika kanaler. Men detta stämmer inte med verkligheten. Vad man möjligen kan tänka sig är att vi får ett andra program om något år; enligt det beslut som riksdagen har fattat kommer detta 1969/70. Detta betecknar jag som en utökad frihet på detta område, och det är någonting som vi bör hälsa med tillfredsställelse. Efter allt tal om monopolet och dess skadeverkningar är det märkligt att man i folkpartioch högerreservatio nen hyllar Sveriges Radio. Det talas inte längre om näringslivets inflytande. Det betonas starkt att ett privatägt kommersiellt radiooch TV-företag skall styras enligt samma principer som gäller för det nuvarande radioföretaget. Detta innebär en anslutning till de principer som är vägledande för Sveriges Radio vilket är rätt överraskande, när den kommer från det hållet och kombineras med den kritik som ofta förekommer i pressen.
Herr talman! Nej, herr Lindahl, det är inte alls särskilt märkvärdigt! Jag har mer än en gång haft både anledning och tillfälle att — för att använda herr Lindahls ord — hylla Sveriges Radio och dess programproducenter för att de gör mycket bra program. Det är inte heller konstigt att man för vissa delar av en annan organisation söker förebild i den oganisation som redams finns. Det måste väl ha stått klart även för herr Lindahl att alla förslag till en friare form för radiooch TV-produktion i vårt land syftar inte till något slags självsvåldig, obegränsad frihet, utan till det slags frihet som vi har i alla andra sammanhang i vårt samhälle: en lagbunden frihet. Självklart skall det skrivas lag även för en kommersiell radiooch TV-verksamhet liksom för annan verksamhet. Och jag vill gärna medge att en hel del av föreskrifterna för Sveriges Radio även kan tjäna som förebild till de stadgor som behövs för att driva ett konkurrerande radiooch TV-företag i Sverige.

Herr talman! Jag skulle vilja göra några kommentarer till den förda debatten.

Jag tror inte att man lyckades därmed. Enligt vår mening var det beslut som då fattades ett dåligt beslut, som varken kommer att tillgodose kravet på konkurrens eller ge de fördelar som kan vara förknippade med en effektiv planering inom ett sammanhållet företag. Naturligtvis blir konkurrensen med denna uppläggning kraftigt begränsad. Många avdelningar blir gemensamma. Dit hör t.ex. musiken och teatern samt gageoch artistkontoret. Det senare är ju inte minst viktigt med tanke på alla de utomstående som engageras av radio och TV, som tydligen, om den linje som vi nu inbjudes att följa blir bestående, också i framtiden blir beroende av en enda arbetsgivare på detta område. Någon konkurrens i egentlig mening om den fasta personalen blir det väl inte heller. Jag vill minnas att radiostyrelsens ordförande, landshövding Eckerberg, talade om ett jättelikt fördelningsjobb eller liknande, där det naturligtvis blir den gemensamma ledningen som får ta ställning i kvistiga fall. I detta sammanhang, herr talman, vill jag särskilt fästa uppmärksamheten på och kraftigt stryka under en synpunkt, som herr Ståhl redan har framfört i debatten. Jag tänker på nyhetsförmedlingen. Radio och TV har naturligtvis en enorm betydelse för informationsflödet i landet. En av de svåraste nackdelarna med monopolet är att det bara är ett företag som inom radio och TV kan utöva inflytande på detta område. Trots alla regler om opartiskhet och objektivitet vet vi av erfarenhet hur svårt det är att verkligen genomföra dem i praktiken. Det vore nästan orimligt att begära detta inom ett enda företag. Personliga bedömningar och värde ringar spelar alltid in. Icke desto mindre är det dessa krav som med nuvarande ordning måste uppställas. Herr Ståhl nämnde att det föreligger planer på att upprätta en gemensam nyhetscentral för hela ljudradion och för de båda TV-kanalerna. Det blir en mycket stor avdelning med 200, kanske 250 anställda, som är direkt underställda en chef. Det är väl knappast nödvändigt att understryka vilken central roll en sådan avdelning kommer att spela för hela den svenska nyhetsinformationen. Även om nyhetskommentatorerna blir flera, är det inte tillräckligt. Den senaste tidens debatt har, herr talman, med all önskvärd tydlighet visat hur betydelsefullt själva nyhetsvärderingen är, vilket stoff som väljs ut, vilken form detta ges och vilka korrespondenter man har. Här finns en mycket betydelsefull faktor som man bör fästa stor vikt vid innan man hårt binder sig för den ena eller den andra framtida utvecklingen när det gäller organisationen av radio och TV här i landet.

Men för att motverka dessa centrifugala krafter, som i och för sig naturligtvis kan medföra ineffektivitet på den ekonomiska sidan, bygger man ut den centrala organisationen direkt under radiochefen. Med ena handen komponerar man in centrifugala krafter i konkurrensens intresse, med den andra handen motverkar man dem — det förefaller mig inte vara särskilt väl planerat. Det finns, herr talman, mycket mer att säga om de nackdelar som är förenade med den planerade organisationen, men låt mig endast helt kort samman fatta på detta sätt: I flera viktiga avseenden kommer man med största sannolikhet att uppnå motsatsen till vad man säger sig eftersträva. Man får de nackdelar som kan sammanhänga med konkurrens, t.ex. en viss brist på samplanering, men inga eller få av konkurrensens fördelar. Man behåller de nackdelar som är förenade med ett monopolföretag: = centralisering, «dåliga förutsättningar för allsidighet i nyhetsurval och opinionsförmedling och personalens beroende av en enda arbetsgivare. Det har sagts tidigare i debatten, och jag vill i viss utsträckning instämma i de uttalandena, att det är missvisande att använda uttrycket »eterns frihet» på ett slagordsmässigt sätt. Jag skulle emellertid vilja tillfoga att möjligheterna, när det gäller ljudradion, att redan i nuläget lämna stor frihet att etablera kortvågssändare med begränsad räckvidd naturligtvis finns. Där är utrymmet mycket betydande, och jag förstår inte varför man inte skulle kunna lämna sådana tillstånd. De skulle värdefullt kunna bidra till det offentliga meningsutbytet. Det är i dag ofantligt mycket billigare att sätta upp sådana kortvågssändare med begränsad räckvidd än att exempelvis starta ett nytt tidningsföretag. Även om det självklart förhåller sig på det sättet, att det i nuläget inte föreligger samma möjligheter när det gäller TV-sidan som ljudradiosidan, är ju utvecklingen på rask marsch även när det gäller TV. Här finns i själva verket perspektiv som enligt min mening har en del kusliga aspekter men som vi ändå inte kan undgå att ta hänsyn till och som måste påverka vårt tänkande för framtiden. Vi vet ju att man t.ex. i dag på europeisk bas och också på nordisk bas bygger mottagningsstationer på jorden för att motta och vidarebefordra satellitsändningar. Men, herr talman, det finns mycket framstående forskare och vetenskapsmän på detta område som säger att den tiden nog inte är så särskilt avlägsen då man har löst problemet med att i satelliterna själva bygga in sändare med tillräcklig styrka för att deras sändningar skall kunna mottas direkt i TV-apparaterna i hemmen. Var befinner vi oss då? Ett av de kusliga inslagen är naturligtvis att möjligheterna att skjuta upp sådana satelliter, i dag i varje fall, är förbehållna ett ytterligt litet antal länder. Men å andra sidan har jag en känsla av att den regering, som skulle försöka t.ex. en metod att på olika sätt störa utsändningar från rymden och hindra deras mottagande i de enskilda människornas hem, inte kommer att bli så särskilt populär. Ändå är detta perspektiv kusligt, men man måste ta med det i beräkningen, när man bedömer vad vi skall göra här hemma och inom våra egna gränser under de närmaste åren. Får jag sedan säga några ord om de finansiella aspekterna. Vi vet i själva verket ganska väl, fastän regeringen försöker förneka det, att de grundläggande finansieringsfrågorna lämnats olösta i samband med 1966 års beslut. Alla tillgängliga prognoser som jag sett — och jag har sett en del — tyder på ett kraftigt växande underskott i rörelsen, även med de höjningar av licensavgifterna som då föreslogs. ändå har vi ännu i dag inte fått veta något närmare om hur regeringen tänker sig att lösa denna fråga i större sammanhang och på längre sikt. Den försöker tydligen uppskjuta ett obehagligt avgörande och mer eller mindre smuggla in en licenshöjning bakvägen genom det extra tillägget på 100 kronor per år för dem som skaffar sig färg-TV. Det framgår klart av propositionen att denna avgift täcker väsenligt mera än de mycket blygsamma extrakostnader som färg-TV medför. Detta förfarande motiverar statsrådet Palme med att man därmed slipper höja de allmänna licensavgifterna. Detta resonemang är, milt uttryckt, en smula egendomligt. Enligt de beräkningar som såvitt vi har kunnat finna ligger till grund för propositionen beräknas ett ganska stort antal hushåll under de närmaste 3—6 åren komma att skaffa sig färg-TV. Den naturliga ökningen av utbytet av äldre TV-apparater mot nya är också, såsom förut sagts i debatten, ett av motiven för allmänheten att skaffa färg-TV och för staten att nu fatta sitt beslut om införande av färgsändningar. Det blir uppenbarligen ganska många hushåll som får bära den ökade avgiften. Det är sannerligen mycket svårt att förstå att de som köper färg-TV skall bära en kostnad som ganska snart skulle kraftigt överstiga de merkostnader som är förenade med färg-TV-produktionen. Jag tror att det var herr Lindahl som försökte anföra sociala skäl för en ordning av det slaget. Jag tycker att sådana skäl är väldigt svåra att åberopa i detta fall. Det blir ett förhållandevis högt pris på färgtelevisionsapparaterna, vilket naturligtvis kommer att innebära att många hushåll får uppoffra en del andra saker. Skall dessa hushåll då dessutom drabbas av den extra avgiften? Är det den filosofin som ligger bakom herr Lindahls och hans meningsfränders resonemang, att man medvetet eftersträvar att färgtelevision skall vara ett nöje som är förbehållet de mer välbärgade folkgrupperna? I så fall kan man gå den här vägen, eljest inte. Vi får nu alltså som en följd av den socialdemokratiska radiooch TV-politiken år 1970 en licensavgift för svartvitt på 180 kronor och för färg 280 kronor. Det är föga troligt, ja, det är helt osannolikt, att dessa avgifter kommer att räcka. Fortsätter den nuvarande politiken, kommer vi inom ett inte särskilt stort antal år säkert upp i licensavgifter i storleksordningen 400 kronor. För min del finner jag det oacceptabelt. Det har här förts en hel del resone mang om reklamens fördyrande inverkan på varorna. Jag hinner inte gå in närmare på det resonemanget, men jag tror att det ur alla bärande och relevanta synpunkter är helt och hållet felaktigt. Det är alldeles klart att reklamen i det stora hela hör till ett modernt distributionssystem, och i stället för att leda till ett fördyrande, så leder den till ett förbilligande av många och betydelsefulla varor. Alla som allvarligt tränger in i denna fråga kommer till den slutsatsen.

är det framtidsperspektivet inom ramen för den nuvarande organisationen, så säg det! Då blir diskussionsläget ett. Men är det så att man på socialdemokratiskt håll avisar denna tanke, så blir diskussionsläget ett annat. Jag tycker att vi kan göra anspråk på att få veta var vi egentligen står i detta avseende. De finansieringsförhållanden som jag här berört har varit en av orsakerna till att vi har önskat en snabb utredning för att få en förändring till stånd. Det kan ske utan att man förhindrar utbyggnaden och starten av TV 2 på det sätt som redan beslutats. Jag beklagar att man på regeringshåll är ganska ointresserad av en mer seriös diskussion om dessa problem. Man gömmer sig i stället bakom slagorden att ett konkurrenssystem där ett av företagen är reklamfinansierat skulle ge möjligheter till obehöriga påtryckningar och spelrum för ekonomiska intressen. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att man mycket väl kan finna en sådan konstruktionsform att detta undviks. Vi har för vår del hela tiden hävdat att ett fristående företag skall konstrueras så att man undviker de problem som uppstått i USA och i viss utsträckning i Storbritannien. Ett fristående företag kan ges formen av en stiftelse med representanter för skilda organisationer och naturligtvis pressen, och man kan också diskutera statlig insyn i denna stiftelse och i övrigt de villkor som skall vara förknippade med verksamheten. Syftet med det system med fristående verksamhet som vi förordar, herr talman, är verkligen inte att tjäna pengar. Syftet är att tjäna allmänheten med goda och mer allsidiga program och större valmöjligheter än man i dag har.